Herr talman! Enligt regeringsformen åligger det konstitutionsutskottet att granska statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning. I grunden har KU sin uppgift sig given av svenska folket. Det är åt och inför svenska folket som KU skall utföra sitt granskningsuppdrag. Men hur reagerar svenska folket när KU:s granskningsbetänkande eller undersökningsresultat redovisas? Ja, det har det inte gjorts någon vetenskaplig granskning av, men när man talar med folk på gatan, som det brukar heta, eller när man tar del av mediernas spontana enkäter angående inslag eller frågeställningar som KU sysselsatt sig med, blir reaktionerna och svaren väldigt ofta tydliga. Många tror att det dribblas med sanningen. Man vägrar att tro att så mycket under så lång tid kunnat ske i skuggorna utan att någon ansvarig känt till det. Fyra månader före valet kommer KU:s rapport efter hela serier av minst sagt häpnadsväckande avslöjanden och sedan, som det synes, omfattande lögnhärvor dragits fram, om inte i ljuset så i alla fall i grå dager. Finns det någon som inbillar sig att KU:s socialdemokrater inkl. dess ordförande skulle vara benägna att pricka eller peka ut statsråd i sin egen regering fyra månader före ett val? Jag påstår nu inte att socialdemokraterna håller inne med uppgifter och kunskaper, men jag kan omöjligt tycka att det är rimligt, principiellt sett, att de som kontrolleras, skall kontrolleras av sina egna. Men oppositionen då? Den finns ju i konstitutionsutskottet. Man kan konstatera att ordvalen även från det hållet bör vara något försiktiga. Det är ju ett faktum att ”affärerna”, som det brukar heta, inte uppstått under en regering utan under regeringar. Notera pluraländelsen! Även den borgerliga oppositionen har ju haft att inkalla och förhöra sina egna om deras fögderi. Herr talman! Nu skulle det med fog kunna hävdas att två kommissioner under kort tid haft regeringens uppdrag att granska och rapportera, dvs. att regeringen själv har utvidgat kontrollfunktionen. Därmed skulle rättfärdigheten väl vara uppfylld. Jag syftar på Edenmankommissionen, som hade att rapportera och yttra sig över utredningen om statsministermordet, och Rydbeckkommissionen som skulle granska vapenexportaffärerna. Jag vill inte här och nu betygsätta dessa kommissioners insatser. Jag tror mig för övrigt heller inte vara kompetent att göra det. Kommissionerna hade extremt svåra arbetsuppgifter. Faktum är likväl att båda kommissionerna tillsattes av regeringen och rapporterade till regeringen, som efter diverse presskonferenser kan lägga alltsammans till handlingarna och som kan hemligstämpla vad man vill. Herr talman! Jag tror att det är viktigt att ta upp en debatt hur man skall granska en regerings ansvar och arbetssätt utöver det rent parlamentariska arbetet. Vi behöver onekligen en juridisk institution som kan ges en oberoende och hög status. En författningsdomstol behövs i flera avseenden: för att garantera att de medborgerliga frioch rättigheterna efterlevs av rättsväsendet, att det politiska systemet inte korrumperas och — vilket vi debatterar i dag — som kan juridiskt granska en regerings handlande utifrån ett grundlagsperspektiv. En sådan funktion skulle naturligtvis inte utan vidare kunna garantera absolut sanning, men den skulle avsevärt förstärka granskningsinstrumentet. Och framför allt skulle den kunna agera fristående och självständigt från partipolitiken. Herr talman! Det har här under debatten framskymtat åsikter om att det inte skulle vara bättre med en författningsdomstol än ett konstitutionsutskott. Jag kan inte riktigt begripa varför man måste antyda ett antingen-eller. Jag tycker att det skulle gå alldeles utmärkt med både-och. Det kan inte framstå som annat än mycket märkligt att det efter år av utredande och förhör ter sig så omöjligt att finna en ansvarig för de gångna årens vapensmuggling. Jag sade i mitt anförande i debatten om den svenska krigsmaterielexporten som hölls här i kammaren häromdagen, att det inte tycks finnas ett levande statsråd, en levande tjänsteman, ja inte en människa som kan pekas ut som ansvarig, trots den härva och den mängd brott som begåtts mot gällande vapenexportregler. Man må ha vilket uppfattning som helst om hur kontrollen skall ordnas och rättssäkerheten upprätthållas; KU:s betänkande är under alla omständigheter ett bevis för att nuvarande tingens ordning inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Rättsstaten Sverige mäktar inte vaska fram någon som bär det politiska ansvaret för vapenbyken. Tvätten är så automatiserad och fylld med hemlighetsmakeri att ingen vet och ingen kan ta reda på vem som levererat trasorna till den. Detta skapar ingalunda respekt för vare sig rättssäkerhet eller politiskt etablissemang. Konstitutionsutskottet har inte minst ägnat uppmärksamhet åt Bofors affärer med Indien. Det är alldeles uppenbart att Indienaffären gett Sverige ett skamfilat internationellt rykte och dessutom försvårat för svensk exportindustri. Herr talman! Till viss del, det är min uppfattning, skapar regeringen sina egna problem med vapenexporten. Det blir etiskt ohållbart och obegripligt att med ena handen vifta med fredsduvor och proklamera fredsparoller och så med andra handen sälja vapen t.o.m. med hjälp av statliga exportgarantier. I utredningen om samband mellan nedrustning och utveckling, SOU 1985:43, påtalas sambandet mellan utvecklingsländernas vapenimport och en försenad ekonomisk och social utveckling. Och det kan inte vara så svårt att inse det sambandet. Det blir självfallet inkonsekvent när Olof Palme och regeringen beviljar exportlicens för kanoner till Indien för ca 8 miljarder kronor, och som sagt, dessutom beviljar statliga exportgarantier, som av riksdagen anslagits för ”garantigivning vid export av betydelse för uländernas ekonomiska utveckling”. | Herr talman! Jag vill härmed uttala stöd för reservationerna 6, 12, 14, 20, 24, 28, 29 och 30.

Herr talman! Spionen Berglings avvikande från den svenska rättvisan kan inte kallas flykt. På grund av det svenska systemets otroliga slapphet kunde han helt enkelt promenera i väg, lugnt och stilla. Men Stig Bergling är långt ifrån ensam om att på grund av myndigheternas slapphet kunna försvinna. Vi läser dagligen om brottslingar som avviker under permission eller t.o.m. bedriver brottslig verksamhet innan de - vilket faktiskt händer — återvänder till anstalten. I mina bygder har en s.k. svindlarpräst under permissioner kunnat fortsätta sin bedrägliga verksamhet. Han släpptes ut, bedrev sin verksamhet och kom tillbaka. Några gränser för den svenska kriminalvårdens naivitet finns uppenbarligen inte. En storspion har alltså kunnat promenera i väg. Egentligen borde ingen vara förvånad. De permissioner han beviljades, den bristfälliga övervakning han utsattes för, ja allt gav honom klara besked om att det bara var att ta sitt pick och pack och ge sig i väg. Kanske trodde han inte att — när detta väl hade upptäckts — polis och övriga ansvariga så totalt skulle tappa fattningen att försprånget blev ointagbart. Litet större respekt hade han nog för sina motståndare. Från början till slut är spionen Berglings flykt ett under av svensk godtrogenhet. Det gäller från den ansvarige justitieministern till dem som hade hand om den rent fysiska bevakningen. Intressant ur KU-synpunkt är bl.a. att statsministern omedelbart slog in på den traditionella ofelbarhetslinjen. Han strödde uttalanden omkring sig som gick ut på att justitieministern inte hade gjort något fel. Han skulle minsann stanna kvar och hade fullt förtroende. En socialdemokratisk minister är som bekant ofelbar. Till slut tvingades Wickbom avgå tillsammans med hela departementsledningen. Att erkänna att det var på grund av försummelser gick naturligtvis inte. Man ger en specialversion avsedd att blanda bort korten. Wickbom, som alltså är oskyldig och felfri, enligt statsministern, avgår för att det skulle ta för mycket tid från hans ordinarie arbete att förklara sin oskuld! Utgångspunkten tycks vara att alla utgår från att försummelser av allvarligt slag föreligger. Varför skulle han annars behöva ägna sin dyrbara tid åt bortförklaringar? Bergling var en farlig spion, som gjort Sverige svår skada. Det är faktiskt justitieministerns ansvar att noga hålla reda på hur en sådan person övervakas. Också statsministern har ett ansvar. Det finns en särskild tjänst inrättad i statsrådsberedningen för ”säkerhetsfrågor”. Den ansvarige säger sig dock inte ha en aning om vad som hänt. Det är allvarligt, för det visar att det system som i dag finns inte är tillräckligt effektivt för att vi skall ha en ordentlig överblick över hur farliga spioner övervakas och vilka friheter de tillåts ha. Bergling visade klart sin rymningsbenägenhet. Han gavt.o.m. skriftligt på den i ett utsmugglat brev. Men varningsklockorna ringde förgäves. Varken inom statsrådsberedningen eller inom justitiedepartementet uppfattades varningssignalerna. Ingen vill ta det politiska ansvaret. För det har inte Sten Wickbom gjort. Det är av rent ”tekniska” skäl han avgått. Han menar med statsministerns goda minne att han är oskyldig. Men avgått har han. Det är ett spel för galleriet. Socialdemokrater som avgår behöver inte vara oroliga. Rörelsen tar visserligen inte hand om de sina, men regeringen låter de svenska skattebetalarna göra det. Herr Wickbom blev snabbt landshövding och hans statssekreterare ambassadör. Inte ens en passande karenstid iakttogs. Någonstans sitter Stig Bergling och ler. Förmodligen får han en videokopia av den här debatten av sina uppdragsgivare. Han följer säkert debatten nogai svenska media. Han har anledning att vara nöjd. Han har inte bara kommit i väg från fängelset, han har lyckats bevisa för sina spionkollegor som verkar runt omkring oss att Sverige är godtrogenhetens och slapphetens land. Tar vi då någon lärdom, herr talman, av Berglingfallet? Jag tillåter mig betvivla detta. Det gäller i varje fall så länge socialdemokraterna har regeringsansvaret. Detta partis kriminalpolitik präglas av den mest otroliga optimism om att varje brottsling skall kunna återanpassas, visa god vilja och sköta sig. Vi kommer snart ha motsvarande rymningar igen. Spaningarna efter Olof Palmes mördare visade på rent kaos när det gällde att snabbt vidta nödvändiga åtgärder. Ansvarig justitieminister var Sten Wickbom. Efter Berglings flykt var det likadant. Ansvarig justitieminister var Sten Wickbom. Han har haft chanser att skapa ordning och effektivitet — men försuttit dem. Regeringens utnämningspolitik är en garanti för att ingenting positivt sker. Varför skall ämbetsmän skärpa sig när de vet att de ändå är garanterade höga — Prot. 1987/88:132 reträttposter? Händer en olycka är det inte så farligt, man kanske t.o.m. får 2 juni 1988 Kombinerar man sedan detta med justitiedepartementets sölande när det St EE A FRE å a « — rådens tjänsteutövning gäller att återinföra tjänsteansvaret så fullkomnas bilden. Passiviteten som är FR justitiedepartementets främsta kännemärke sedan ett antal år tillbaka bidrar i hög grad till att sådant som Berglings rymning kan ske. Herr talman! Det föreligger anledning till kritik mot regeringen i frågan. = Berglingfallet Jag ber att få yrka bifall till reservation 17.

Herr talman! Det är klart att Berglinghistorien är en skandal, det tycker alla. Det kanske inte behöver upprepas så många gånger. Vad vi nu skall ägna oss åt är att granska regeringen och dess ansvar. Regeringen är ju totalt sett ansvarig när det gäller att uppmärksamma brister och missförhållanden av olika slag i samhället och har även ansvar för att lägga fram olika förslag till åtgärder för att undanröja dessa brister och missförhållanden. I konstitutionsutskottets betänkande slås också fast att regeringen har många instrument till sitt förfogande för att göra detta. Man har utnämningspolitiken, där man kan tillsätta och avsätta generaldirektörer. Regeringen kan vidare ägna sig åt omorganisation av myndigheter som inte fungerar. Man kan också komma till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen, om det är där som det brister. I fallet Bergling har det uppmärksammats en mängd missförhållanden. Det har visat sig finnas betydande brister inom kriminalvårdsstyrelsen, bl.a. vad beträffar beslutstraditionerna. Det är naturligtvis fråga om förhållanden som har växt fram under en följd av år. Att jag tar upp detta här beror på att regeringen, som sagt, har utnämningspolitiken i sin hand. Det är inte säkert att det var den nye generaldirektören som i huvudsak var ansvarig för framväxandet av den tradition som fanns på kriminalvårdsstyrelsen. Men det är han som har fått bära hundhuvudet för detta. Det har också uppdagats betydande brister när det gäller samarbetet mellan myndigheter av olika slag. Regeringen borde naturligtvis också här på ett tidigare stadium ha kunnat uppmärksamma denna typ av brister. Regeringen har också lagstiftningsinstrumentet i sin hand. Det är klart att vi i riksdagen långt tidigare skulle ha kunnat ta emot ett förslag om att regeringen skall få utfärda föreskrifter beträffande permissioner också i fråga om spioner. Sådana föreskrifter fanns tidigare bara när det gällde narkotikabrottslingar. Det är naturligtvis lätt att vara klok i efterhand. Jag har inte sett att någon här i riksdagen i form av förslag i motion eller på annat sätt har velat ändra på denna lagstiftning. Därför får vi kollektivt ta ansvar för att det fanns en sådan lucka i lagen. Vi från folkpartiet har i en reservation pekat på att Bergling ju redan tidigare hade haft olika typer av obevakade permissioner. Det har också framgått att Bergling var rymningsbenägen. Han gjorde ett försök en gång, en förberedelse för rymning. Detta skulle naturligtvis ha lett fram till att man både från myndigheternas och från regeringens sida borde ha varit uppmärksam på frågan om permissioner. Men trots att man både beredde frågan om 73 nåd för Bergling och frågan om ändring av föreskrifter beträffande telefonavlyssning, brevcensur etc., kom alltså frågan om permissioner inte upp. Det är en brist att så inte har skett. Regeringen har inte ägnat denna fråga tillräcklig uppmärksamhet. Jag tycker att fallet Bergling beskriver en del generella drag i våra myndigheters sätt att fungera. Det finns en tendens till ett minskat personligt ansvarstagande för det man håller på med. Jag tror att borttagandet av tjänsteansvaret i viss mån har bidragit till detta. Jag sade redan i morse att också det faktum att den offentliga verksamheten har svällt ut så våldsamt under de senaste decennierna kan ha bidragit till detta. Det vore enligt min mening mycket välgörande om vi åter fick någon sorts tjänsteansvar, vilket skulle kunna medföra en bättre stringens i verksamheten på den offentliga sidan. Jag tillhör de personer som har varit utomordentligt kritiska till Sten Wickboms fögderi som justitieminister och har tidigare framfört denna kritik häri kammaren. Jag tillhör också de personer som inte tror att justitieministern avgick på grund av Berglingaffären, utan att det var det sammantagna betyget som Wickbom fick under sin tid som gjorde att han avgick. Enligt min mening motiverade det som hände när det gäller Bergling inte i sig att justitieministern skulle avgå. Justitieministern har inte att — och skall inte — lägga sig i enskilda fall när det gäller myndighetsutövning. Jag tycker att det i den här frågan är viktigt att markera denna gräns. Trots att jag tycker att det var bra att Sten Wickbom avgick och att vi fick en annan justitieminister, vill jag framhålla att han var en bra chef för lantmäteriverket — det kan jag betyga, eftersom jag då var chef för bostadsdepartementet. Jag tror att han också blir en bra landshövding i Växjö och önskar honom lycka till i sitt nya arbete.

Herr talman! De stora spionskandalerna i Sverige under de senaste decennierna har handlat om personal inom polisen eller militären. Det kan ge anledning till en del reflexioner om hur personalkontrollen i vårt land fungerar, men det skall jag återkomma till i nästa debattomgång. Omständigheterna kring spionen Berglings flykt är helt igenom farsartade. Som så ofta överträffar verkligheten dikten. Om en satirisk roman hade skildrat svensk säkerhetspolis såsom den faktiskt agerade i samband med Berglingflykten, skulle väl satiren ha uppfattats som alltför grov för att vara riktigt rolig. Men nu har, som sagt, allt detta faktiskt inträffat, och särskilt lustigt är det ju inte. Jag skall inte strö ytterligare salt i såren genom att här rekapitulera hela händelseförloppet.

Men spioner är som bekant inte aktiva bara under dagtid. I nattens mörka timmar var Bergling ofin nog att schappa och göra vår säkerhetspolis till ett åtlöje i hela världen. Konstitutionsutskottets uppgift är inte att granska säkerhetspolisen, utan Prot. 1987/88:132 regeringen. Vi i vpk finner därvidlag — och det är inte första gången, herr 2 juni 1988 talman — att regeringen har otillräcklig kontroll över och insyn i säkerhetspo s ÄR z : : rådens tjänsteutövning lisen har för övrigt också konstaterats av Carl Lidbom i hans utredning. Om im nu Bergling verkligén är så farlig för landets säkerhet som det har sagts — en del experter anser ju att han är en småhandlare i branschen och ganska ofarlig — borde regeringen självfallet ha varit noga informerad om säkerhetstjäns — Berglingfallet tens åtgärder i samband med permissionerna. Det är den slutsats som vi kommit fram till och som vi ger uttryck för i reservation 19, vilken jag yrkar bifall till. Herr talman! Det finns däremot en annan slutsats som vi absolut inte tycker att man bör dra av Berglings flykt, nämligen att den visar att det behövs en allmän skärpning av permissionsbestämmelserna inom kriminalvården. I vpk oroas vi över alla de röster som nu höjs för hårdare tag och hårdare straff. Skärpta regler då det gäller permission har införts. Interner på våra fängelser har kollektivt bestraffats för spionen Berglings flykt. Det är oacceptabelt, och jag hoppas verkligen att Anna-Greta Leijon inte kommer att fortsätta att göra eftergifter för reaktionära ställningar och strömningar i fråga om kriminalpolitiken. En spions flykt får inte leda till en hårdare kriminalpolitik. En humanisering av kriminalvården är alltjämt en oerhört angelägen uppgift, och den uppgiften tänker vi i vpk inte svika därför att en spion har lyckats fly på grund av säkerhetspolisens försummelser.

Herr talman! Stig Bergling dömdes 1979 till livstids fängelse för grovt spioneri mot Sverige. Han avvek i oktober 1987 i samband med en permission som var obevakad. Konstitutionsutskottet har mot denna bakgrund i årets granskningsbetänkande tagit upp frågan om regeringens roll och ansvar. Vänsterpartiet kommunisterna, folkpartiet och moderaterna i utskottet har var för sig och på delvis olika grunder reserverat sig i detta ärende mot utskottets majoritetsskrivning. Innan jag närmare kommenterar reservationerna vill jag redovisa några allmänna synpunkter. Enligt 1974 års lag om kriminalvård i anstalt är det kriminalvårdens organ som beslutar om de intagnas permissioner. Regeringen har inga som helst befogenheter att besluta i dessa ärenden. JK har i sin utredning riktat skarp kritik mot det sätt på vilket permissionerna handlades. Det gäller särskilt kontakterna mellan kriminalvårdsstyrelsen och rikspolisstyrelsen. Vidare har ambassadör Carl Lidbom i sin utredning bl.a. kritiserat säkerhetspolisen för bristande samarbete både med försvarsstaben och i kontakterna med regeringen. Att en för spioneri livstidsdömd person kan rymma på det sätt som skedde i Stig Berglings fall är naturligtvis djupt otillfredsställande. Jag tror att samtliga partier är eniga på den punkten. Något sådant får helt enkelt inte inträffa. Vi konstaterar därför med tillfredsställelse att regeringen snabbt har föreslagit lagändringar, som bl.a. innebär att regeringen skall få rätt att i 75 särskilda fall — om det t.ex. är påkallat, med hänsyn till rikets säkerhet — pröva frågan om den intagnes vistelse utom anstalt. I samband med justitieminister Sten Wickboms avgång ställdes frågan om han infört en ny praxis grundad på det faktum att det före Berglings rymning fanns vissa uppgifter inom departementet som departementschefen inte kände till. Jag uppfattade Birgit Friggebo så, att hon antog att det inte bara var på grundval av Berglingfallet som justitieministern lämnade sin post. Men Sten Wickbom har ju själv inför utskottet som svar på frågan om sitt beslut att avgå som justitieminister uttryckt sig på bl.a. följande sätt. ”Jag såg framför mig betydelsefulla arbetsuppgifter där jag skulle bli starkt kringskuren av att jag skulle behöva förklara och reda ut förhållandena i Palmeoch Berglingaffärerna. Därtill kom att jag blev utomordentligt obehagligt berörd av att det före rymningen fanns uppgifter inom mitt departement som jag inte kände till.” Det fanns alltså mer än en förklaring till att Sten Wickbom begärde att få bli entledigad. Det kan ur konstitutionell synpunkt vara av intresse att klart konstatera att Sten Wickbom genom sin avgång inte befriade någon myndighet från dess uppgift att självständigt och på eget ansvar hantera sina ärenden. Wickboms avgång grundades på, som han själv uttryckte det, en personlig bedömning. Någon ny praxis som innebär att ett statsråd måste känna till vilka papper som finns i departementet har inte införts, vilket för övrigt vore helt orimligt. Det är viktigt att slå fast detta. För att på ett adekvat sätt kunna bedöma regeringens roll och ansvar i fallet Bergling är det viktigt att utgå från regeringsformens regler. Jag tänker då i första hand på 1 kap. 6 § och på 11 kap. 6 och 7 §§ RF, varav det bl.a. framgår vad som är regeringens ansvar och styrande funktion. Av grundlagsbestämmelserna följer vidare att de statliga myndigheterna lyder under regeringen, men också — och det är mycket viktigt — att ingen myndighet, inte ens regeringen, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i särskilt fall skall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller som rör tillämpning av lag. Jag syftar här på dens.k. begränsningsregeln 11 kap. 7 § RF. Det är ett otvetydigt rättssäkerhetsintresse att myndigheterna i sin myndighetsutövning mot enskild är självständiga i förhållande till överordnade organ. Regeringsformens 11 kap. 7§ lägger ett absolut hinder för regeringen att bestämma hur en förvaltningsmyndighet i särskilt fall skall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild. När det gäller handläggningen i fallet Stig Bergling kan det därför inte riktas någon kritik mot regeringen utifrån konstitutionella utgångspunkter eller mot justitieministern, som har det övergripande ansvaret för kriminalvården och polisväsendet. Moderaternas reservation i Berglingärendet är en, med förlov sagt, beklämmande läsning. Ändå är reservationen väsentligt bättre än det anförande som Anders Björck här presterade och som egentligen inte var någonting annat än ett råskäll riktat mot den socialdemokratiska regeringen. Det är uppenbart att man är mer intresserad av att kritisera regeringen än av att pröva sakfrågan utifrån konstitutionella utgångspunkter. Regeringen skyller ifrån sig på en släpphänt kriminalvårdsstyrelse, säger moderaterna i sin reservation. Det förefaller mig närmast som om utskottets granskning i Prot. 1987/88:132 sak helt har gått moderaterna förbi. 2 juni 1988 Att regeringen bedömde Stig Bergling som en säkerhetsrisk är helt klart. : PR ; G Granskning av stats Det hade ju kommit till uttryck i ett regeringsbeslut 1980 och i samband två rådens tjänsteutövning avslagna nådeansökningar — den sista så sent som i augusti 1987. mm Sten Wickbom har inför utskottet understrukit att han, för det fall han känt till de anmärkningsvärda förhållandena, hade kunnat meddela myndigheterna regeringens syn på hur permissionerna borde anordnas. Efter att ha Berglingfallet lyssnat på vad moderaternas talesman här har anfört till försvar för den moderata reservationen måste jag, herr talman, få ställa följande fråga: Delar inte moderaterna den uppfattning som utskottsmajoriteten och Sten Wickbom inför utskottet har givit uttryck för, nämligen att man från regeringens sida måste vara utomordentligt återhållsam med att utan förekommen anledning gå in i enskilda ärenden? Det skulle vara bra om Anders Björck kunde ge ett svar på den frågan. Folkpartiets reservation är mycket mera nyanserad än moderaternas. Man kommer fram till att permissionerna inte har ägnats tillräcklig uppmärksamhet. Det faktum att Stig Bergling kunde avvika ger naturligtvis belägg för ett sådant påstående. Om det bara är det som reservanterna vill understryka, finns det ingen anledning för mig att polemisera. Även om jag inte instämmer i allt det som Birgit Friggebo framförde i sitt anförande från talarstolen nyss, måste jag medge att hon i långa stycken försökte vara konstruktiv i sitt resonemang. Uppriktigt sagt tror jag att Anders Björck har litet grand att lära av Birgit Friggebo. Han borde alltså vara litet mera konstruktiv i sitt agerande här i riksdagen i stället för att bara hänge sig åt råskäll, som egentligen inte leder någon vart när det gäller att försöka åstadkomma en bättre tingens ordning. Eftersom regeringen genom sina beslut hade markerat att Stig Bergling betraktades som en säkerhetsrisk borde Bergling inte ha getts permission på det sätt som skedde. I vpk:s reservation riktas stark kritik mot säkerhetspolisen. Kritik i den riktningen får i viss mån också stöd i ambassadör Carl Lidboms utredning. Han har, utan att lägga något formellt ansvar på säkerhetspolisen, kritiserat denna för att ha brustit i samarbetet med försvarsstaben och kontakterna med regeringen. Däremot vill jag tillstå att jag har mycket svårt att förstå att vpki sin reservation motsätter sig den lagskärpning som regeringen föreslår när det gäller brott mot rikets säkerhet.

Herr talman! Vi har säkert anledning att lära av varandra här i kammaren. Den som brukar vara minst mottaglig för sakargument, åtminstone i utskottet, är annars Kurt Ove Johansson, som det inte precis är lätt att rubba, särskilt när frågor om partilojalitet är på tapeten. Här sägs att ingen hade varnat i förväg för vad som kunde komma att ske. Det är totalt fel. Denna rymning beror med all säkerhet bl.a. på att kriminalvårdspolitiken har varit för slapp. Moderata samlingspartiet har gång på gång kritiserat den, från ”batongmormors” tid och framåt. Den ytterst ansvarige är en f.d. 7 socialdemokratisk gruppledare i andra kammaren, som har burit ansvaret för utvecklingen i sin egenskap av chef för kriminalvårdsstyrelsen. Det har vi kritiserat gång på gång. Om detta har undgått Kurt Ove Johansson är det bara att beklaga. En annan orsak till att rymningen kunde ske är att tjänsteansvaret avskaffades. Vi moderater har gång på gång krävt ett återinförande, då det var ett misstag att avskaffa det. Det var moderaterna som i samband med JO-reformen tog initiativ till att det skulle återinföras. Vad har då hänt, herr talman? Ja, tjänsteansvaret har fortfarande inte återinförts, trots att vi hade räknat med att det skulle kunna träda i kraft den 1 juni. Det förslag som det söliga justitiedepartementet har fått fram möter på intet sätt de krav som måste ställas på ett bra tjänsteansvar. Därför måste den socialdemokratiska regeringen generellt sett ta ett ansvar, Kurt Ove Johansson, men också direkt i sak, som framgår av den moderata reservationen. Trots vetskap om permissioner och annat inom justitiedepartementet tog ministern inte sitt ansvar. Jag tycker att det är beklämmande. Utlandet skrattar åt oss nu. Det mest beklämmande är kanske är att man skyller ifrån sig. Statsministern går ut och förklarar att Sten Wickbom är omistlig i regeringen och att han inte har gjort något fel. Sedan avgår Sten Wickbom, och då säger man att det berodde på helt andra saker än det som det verkligen handlade om.
Herr talman! Kurt Ove Johansson säger att vpk inte skulle vara intresserat av skärpta bestämmelser vad gäller spioner. Självfallet kan vi vara det, men jag tror också att alla intagna på fängelserna skall ha rätt och möjlighet till permissioner och att den möjligheten inte skall begränsas. Däremot vill jag gärna ha en polis, en kriminalvård och en säkerhetstjänst, som ser till att spioner som Bergling inte kan sjappa. Jag tror inte att det är så svårt att organisera något sådant. Det handlar framför allt om att Berglingaffären har lett till allmänna krav på att kriminalpolitiken nu skall skärpas. Anders Björck sade alldeles nyss att kriminalpolitiken generellt sett har varit alldeles för slapp. Det handlar inte om spioner, utan över huvud taget om intagnas möjligheter att få permissioner och att rehabiliteras i fångvårdsanstalterna. Det är utvecklingen mot en skärpt kriminalvårdspolitik som vi är oerhört oroliga för att Berglingaffären skall leda till. Vi är beredda att vidta åtgärder när det gäller spioner på alla möjliga sätt, men vi är inte beredda att gå i reaktionär riktning vad gäller kriminalvårdslagstiftningen.
Herr talman! Det som gjorde att jag reagerade mot Anders Björcks huvudanförande var att det innehöll blott och bart kritik och skäll på en socialdemokratisk regering och att det saknade en konstruktiv anda att försöka åstadkomma en bättre tingens ordning. Vi har i utskottet både anordnat utfrågningar och skaffat oss ett fylligt underlagsmaterial för att kunna bedöma denna problematik. Jag tänker på såväl JK:s som Carl Lidboms utredning, som båda pekar på brister i handläggningen av Berglingärendet, men som kommer fram till att det inte Prot. 1987/88:132 på de grunder som de har kunnat finna går att rikta någon kritik mot 2juni 1988 regeringen och justitieministern. Det är alltså med utgångspunkt i det å j 5 RR EE Granskning av statsmaterial sem utskottet Har samlat in som bedömningen bör göras, och rådens tjänsteutövning Anders Björcks huvudanförande rimmade alltså mycket illa med detta. Fm Jag är inte ute efter att hitta en syndabock, men man skall ändå veta att de särskilda restriktionerna för Bergling utarbetades 1980 av en borgerlig regering. Där föreskrevs t.ex. inte något samråd med försvarsstaben. Men = Berglingfallet oavsett om det fanns föreskrifter eller inte, borde ett samråd mellan säkerhetsavdelningen och försvarsstaben ändå ha skett. Då skulle måhända utvecklingen i Berglingfallet ha blivit en helt annan än den som vi nu har fått uppleva och som vi alla naturligtvis är upprörda över. Jag vill bara till sist understryka för Bo Hammar att man av den proposition om lagändringar som regeringen har lagt fram inte kan utläsa att ett genomförande av dess förslag skulle försvåra kriminalvårdens humanisering.

Herr talman! Jag vill inte peka ut någon syndabock, säger Kurt Ove Johansson. Nej, tacka för det! Ansvarig i regeringen är ju en socialdemokratisk justitieminister. De två generaldirektörer som är berörda är båda goda socialdemokrater. Hur skulle Kurt Ove Johansson i ett sådant läge, herr talman, kunna peka ut en enda syndabock? Kurt Ove Johansson tyckte att mitt inledningsanförande inte var konstruktivt. Det innehöll två saker, och det ena var att kraven skulle skärpas när det gällde övervakning av grövre brottslingar, vilket skulle ha gett effekt. Det andra var att tjänsteansvaret — ett reellt sådant — skulle återinföras så snabbt som möjligt. Det skulle också ha gett effekt, herr talman.
Herr talman! Centerpartiet har inte avgivit någon reservation i detta ärende, men med den vändning debatten här har tagit vill jag ta tillfället i akt och deklarera att vi inte gillar att Bergling flydde. Det är naturligtvis en rättslig skandal att han kunde komma undan och att han kunde göra det under de omständigheter som rådde. Det går inte att prata bort. Sedan är det emellertid en annan fråga var man skall lägga ansvaret för att detta kunde ske. Här har vi att granska regeringen, och i detta ärende tycker jag att vi har balanserat på en knivsudd. Hur man ställer sig i fråga om detta beror litet grand på vilken inställning man har till regeringens rätt och sätt att styra förvaltningen. Vi hade en ganska lång debatt, som dock inte uppmärksammades, när vi fattade beslut om den nya lagen om verksstyrelseordningen. Det fanns då vissa personer, särskilt från socialdemokratisk och folkpartistisk sida, som menade att regeringen skulle ha större möjligheter att styra ämbetsverkens verksamhet. Jag för min del opponerade mig mot detta. Jag tycker att den uppdelning som vi har i vårt land är bra. Den gör att det finns flera självständiga aktörer på arenan och att fler initiativ kan tas. Men då får man i också ta konsekvenserna av detta och försöka lägga ansvaret för misshälligheter som uppkommer där det rätteligen bör ligga. Det är alldeles uppenbart att de som var huvudansvariga för att Bergling kunde fly var kriminalvårdsstyrelsen och säkerhetspolisen tillsammans. I detta fall kan man anklaga båda dessa myndigheter för att de inte har hållit regeringen orienterad på det sätt som de borde ha gjort med hänsyn till att nådeansökningarna hade avslagits. Sedan uppkommer frågan om man kan lägga ansvaret på justitieministern för att Bergling kunde fly. Det tycker jag faktiskt är mer tveksamt om man vill hålla en sansad ton i debatten. Man kan naturligtvis efteråt säga att justitieministern kontinuerligt borde ha orienterat sig om vad som hände med Bergling, eftersom han var en så viktig fånge på grund av att han hade begått ett så allvarligt spioneribrott. I betänkandets majoritetsskrivning uttrycker man också att detta var en brist. Det är en av anledningarna till att vi från centerns sida har anslutit oss till majoritetsskrivningen. Jag uppmanar därför dem som studerar detta ärende närmare att inte bara läsa reservationerna utan också vad utskottet skriver. I sådana här debatter blir det gärna så att man läser reservationerna och argumentationen i anslutning till dem och inte vad utskottet skriver. I dag skall vi emellertid inte ha någon allmän rättspolitisk debatt, men jag vill erinra om att vi från centern länge har drivit kravet på att tjänsteansvaret i någon form skall återinföras. Men det är ganska uppenbart att detta arbete har gått mycket segt. Eftersom jag arbetat en del med dessa frågor vet jag att det inte är helt enkelt att klara av detta på ett juridiskt tillfredsställande sätt. Det finns också ett motstånd från personalorganisationer och liknande. Men dessa hinder bör vi naturligtvis klara av och se till att vi får ett väl avgränsat och preciserat tjänsteansvar som ökar möjligheterna för ett ansvarsutkrävande på myndighetsplanet både vid rent rättsliga processer och vid den granskning som JO har att utföra.

Herr talman! Konstitutionsutskottet granskade även förra året personalkontrollen. Den dåvarande justitieministern uttryckte då en förvissning om att det någonstans fanns uppgifter om antalet skyddsklassplacerade tjänster. I årets granskning har den nuvarande justitieministern medgett att det varken i regeringskansliet eller inom rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning finns uppgifter om det totala antalet tjänster i skyddsklass 2. Anna-Greta Leijon har också framhållit att sådana uppgifter bör finnas i regeringskansliet, så att personalkontrollverksamheten kan följas. Det betecknar jag som ett fall framåt. Förra året liksom i år har vi i folkpartiet bett att få ta del av några uppmärksammade fall av personalkontroll. Det gällde fyra olika personer som blivit av med sina arbeten eller inte kommit i fråga för vissa arbetsuppgifter på grund av att det har funnits anteckningar om dem i polisens spaningsregister. Vad som är skrivet om dem vet varken de själva eller deras ombud. Utskottet har inte heller fått ta del av uppgifterna. I ett fall fanns handlingarna på regeringskansliet på grund av att just det fallet behandlats av Europadomstolen. Utskottet fick ta del av en mängd handlingar. Det var en diger hög som hade klassificerats som hemliga och som därför låstes in i utskottets kassaskåp. Men just den bilaga som innehöll ett utdrag ur spaningsregistret och som låg till grund för att personen ansågs vara en säkerhetsrisk fanns inte med. Bilagan var fogad till överbefälhavarens skrivelse i ärendet. Samma material som var så hemligt att det måste vara inlåst på utskottet, så att vi var tvungna att gå till kansliet för att ta del av handlingarna, står i en bokhylla i ett tjänsterum på Göteborgs universitet. Materialet tillhörde den berörda personens juridiska ombud, Dennis Töllborg. Han har inte heller fått ta del av bilagan till ÖB:s brev. Däremot har Dennis Töllborg i ett medborgarskapsärende fått ett utdrag ur spaningsregistret. Den ena handen tycks inte veta vad den andra gör. I båda fallen gäller det ju att bedöma säkerhetsrisker. Vid årets granskning har vi dock fått en redovisning av säpochefen, vilket är en framgång jämfört med tidigare år. Vid utfrågningarna av justitieministern och säpochefen har det framkommit att enskilda personer har drabbats orättvist på grund av misstag som har begåtts. Att bli stämplad som en säkerhetsrisk utan att veta varför är bland det värsta som man kan utsättas för, åtminstone tycker jag det och säkert många med mig. Därför får inga misstag göras. Vi måste försäkra oss om den enskildes rättssäkerhet. Från folkpartiets sida har vi både i utskottet och i en motion i riksdagen framhållit att kommunikationsprincipen skall gälla och att man i största möjliga utsträckning skall låta den det berör ta del av uppgifterna som ligger till grund för bedömningen. I undantagsfall skulle t.ex. en fristående grupp jurister kunna bedöma ärendet. Anna-Greta Leijon har framhållit att det i rikspolisstyrelsens register finns sekretessbelagt material av två slag, dels uppgifter om begångna brott, dels uppgifter av betydelse för säkerhetsbedömning som grundas på t.ex. spaningsarbete. De första delges i princip den enskilde när det gäller anställningsfrågor. Men enligt Anna-Greta Leijon ligger det i sakens natur att uppgifterna i spaningsregistret inte kan delges den som är föremål för en personalkontroll. Justitieministern framför sedan folkpartiets förslag om prövning av ett fristående organ som en möjlighet att lösa kommunikationsproblemet och att öka rättssäkerheten. Dessutom drar hon slutsatsen att problemet med att anställningsmyndigheten inte gör någon självständig bedömning av rikspolisstyrelsens uppgifter skulle kunna lösas genom ett sådant organ. Vii folkpartiet anser att det vore en mycket olycklig utveckling av personalkontrollen. Vi hade aldrig tänkt oss att ett fristående prövningsorgan helt skulle ersätta kommunikation med den det berör och att man dessutom skulle slopa kravet på självständig bedömning av anställningsmyndigheten. Vi får hoppas att Lidbom i sin utredning inte drar samma slutsatser som Anna-Greta Leijon. Det är inte bara myndigheter som har skyddsklassplacerade tjänster. Även företag som säljer varor eller tjänster till försvaret berörs av personalkontroll. Förutom s.k. SUA-företag kan även underleverantörer till dessa omfattas av personalkontroll. Hur många som på detta sätt är utsatta för personalkontroll har vi inte fått svar på. Regeringen ger bemyndiganden till företag och myndigheter att själva bedöma vilka tjänster som skall kontrolleras. Enligt personalkontrollkungörelsen får till klass 2 endast hänföras ”tjänst vars innehavare medverkar eller får insyn i totalförsvarsverksamhet av hemlig natur”. DAFA har skyddsklassplacerat alla tjänster inom företaget, vilket har uppmärksammats inte minst av TCO-tidningen. Den säkerhetsansvarige på DAFA, Arvid Melin, har i en artikel i tidningen sagt att ”det är en del av vår policy gentemot kunderna”. På det viset har man förklarat varför man skyddsklassplacerat tjänsterna. Det är ett häpnadsväckande påstående. I efterhand har man från DAFA:s sida kompletterat svaret med att kundernas intresse sammanfaller med samhällets intresse för rikets säkerhet. Den förklaringen har Anna-Greta Leijon accepterat — något lättsinnigt, måste jag säga. Hur kan alla tjänster på ett dataföretag vara av betydelse för rikets säkerhet? Vi måste ha en personalkontroll som fungerar i det här samhället. I dag finns alltför många brister både när det gäller att effektivt bevaka rikets säkerhet och när det gäller enskildas rättssäkerhet. Jag yrkar bifall till reservation 20.

Herr talman! I förmiddags kom Anders Björck med det lögnaktiga påståendet att vpk i konstitutionsutskottet traskar patrull efter regeringspartiet. Det är ju bara att läsa hur många reservationer i betänkandet som förordar skärpt kritik av regeringen på olika områden för att finna att vpk svarar för fler än något annat parti. I stället är det ju så att moderaterna ofta efter Anders Björcks alla verbala turbulenser till sist väljer att gå i armkrok med Olle Svensson och hans socialdemokrater. Så var det förra året när moderaterna förhindrade en hårdare kritik mot regeringen i fråga om vapenexporten. Så var det också då det gäller vårt egenartade personalkontrollsystem, som släpper igenom spioner men ofta hårt drabbar oskyldiga och oförvitliga medborgare. Vpk, centern och folkpartiet förenades förra året i en gemensam reservation. Anders Björck och hans moderater slöt upp till regeringens försvar. Elisabeth Fleetwood kände sig tydligen litet skamsen över detta, för i förra årets dechargedebatt förutskickade hon bot och bättring och anmälde på stående fot personalkontrollen till KU:s förnyade granskning. Men nu är vi där igen — samma konstellation som förra året. Vpk, folkpartiet och centern riktar i en gemensam reservation stark kritik mot den bristande rättssäkerheten. Vi konstaterar också att misstag begåtts som drabbat enskilda, och vi kräver avgörande förändringar och förbättringar. Men moderaterna sluter sig till socialdemokraterna, obekymrade om de tragedier som drabbar enskilda människor. Symtomatiskt nog var också moderaterna totalt ointresserade när vi hade säpochefen Sune Sandström på utfrågning i utskottet om de här frågorna. En del kanske förvånas över att KU haft Sune Sandström på utfrågning. Vi har ju haft öppna utfrågningar. Men när säpochefen kom låstes dörrarna, vilket jag i och för sig kan ha en viss förståelse för. Men det hela var till den milda grad hemligt att t.o.m. vår förträfflige stenograf kördes på porten. Så nu har vi inte ens ett sekretesstämplat utfrågningsprotokoll. Jag måste säga att om jag blir omvald till riksdagen och till konstitutionsutskottet är det sista gången jag kommer att acceptera en sådan ordning i konstitutionsutskottet. Herr talman! Utan att avslöja några statshemligheter från talarstolen vill jag ändå säga att Sune Sandström hade en sympatiskt kritisk inställning till hur personalkontrollen fungerar, vilket jag tycker delvis bekräftar vår kritik i reservationen. Mer antar jag att jag inte får säga med hänsyn till rikets säkerhet. Annars tycker jag att rikets säkerhet inte ökar genom personalkontrollen. Vi har nyss diskuterat Berglingfallet. Genom personalkontrollens nät slinker de fula fiskarna, och det är allvarligt. Vi måste ha ett personalkontrollsystem som befrämjar rikets säkerhet. I nätet fastnar i stället fullständigt oförvitliga och hederliga medborgare, såsom Torsten Leander, som inte fick arbete på Marinmuseet i Karlskrona därför att han hade haft ett förflutet inom vänstern för många år sedan. Nyligen belyste jag här i riksdagen ett fullständigt skandalöst fall på statliga DAFA, där en fläckfri person efter många års oförvitlig tjänst fick sparken helt enkelt därför att han har palestinsk bakgrund och därmed naturligtvis, i likhet med vår egen regering och riksdagens majoritet, sympatiserar med det palestinska folkets nationella strävanden. Orsaken tycks dessutom, som Ingela Mårtensson var inne på, vara att DAFA av kommersiella skäl skyddsklassat alla tjänster, vilket är något alldeles oerhört. Så här kan det inte fortgå. Åsiktsoch yttrandefriheten får inte bli en chimär. Jag skall inte nu upprepa alla de absurditeter i personalkontrollsystemet vilka jag belyste vid förra årets dechargedebatt. Kommunikationsprincipen, t.ex. att man skall meddela den som blir föremål för kontroll, fungerar över huvud taget inte trots bestämmelserna. ”En teoretisk rättighet”, förklarade dåvarande justitieminister Sten Wickbom när han förra året utfrågades inför konstitutionsutskottet. Det är bra att han inte längre är justitieminister. Ingen som helst kontroll finns hos regeringen eller säkerhetspolisen över antalet tjänster som finns i skyddsklass 2, något som är fullständigt häpnadsväckande med tanke på dels rikets säkerhet, dels rättssäkerheten. Nu har regeringen tillsatt en utredning som skall se över bl.a. personalkontrollsystemet. Det är bra. Direktiven är inte heller så dåliga. Men det är faktiskt ynkligt att vpk ställs utanför utredningen. Det är ju ändå ingen hemlighet att vänstern varit särskilt utsatt för säkerhetstjänstens närgångna intresse, vilket belyser nödvändigheten av en annan rekrytering till säpo och högre kompetens inom myndigheterna, så att vi kan få fast spionerna och lämna oskyldiga hederliga medborgare i fred. Men när nu vänstern varit så utsatt, skulle det onekligen ha befrämjat utredningens trovärdighet om vpk hade fått representation i utredningen. I detta sammanhang vill jag hänvisa till det Ingela Mårtensson tidigare sade om Dennis Töllborg, som under mycket stora svårigheter och trakasserier — såvitt jag förstår — doktorerat på personalkontroll. Han kan mer om hur personalkontrollen fungerar i det verkliga livet än alla justitieministrar, statssekreterare och departementssekreterare jag har träffat. Om nu inte vänstern får vara med i utredningen, anlita åtminstone en expert i utredningen som kan dessa frågor! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 20.

Herr talman! Jag såg också att Elisabeth Fleetwood var upptagen först på talarlistan och insåg att det måste vara ett misstag, eftersom moderaterna inte har reserverat sig och över huvud taget inte sagt ett knäpp i den här frågan. Därför fanns det ju ingen anledning till att en representant för moderata samlingspartiet skulle vara första talare i den här debatten. När vi har behandlat de här frågorna i utskottet har ni moderater inte gjort ett dyft. Men jag förstår er. Detta är väl inte så publika frågor. Här handlar det ju om enskilda människor, många enskilda människor, som har drabbats hårt. Jag har gett ett exempel, men det finns många andra som har kommit till min kännedom och som jag skulle kunna ta upp. Jag fruktar också att det finns ytterligare många andra. Beträffande enskilda människor kanske man inte kan göra den typ av spektakulära utspel som moderaterna ofta älskar att göra i konstitutionsutskottet i andra frågor, även om det sedan ofta blir platt fall när det kommer till skrivningar i betänkandet och eventuella reservationer. Vi slår inte in några öppna dörrar. Hur tror Elisabeth Fleetwood att vi skulle ha kunnat få till stånd den här utredningen, vilket är ett fall framåt, om inte vpk och för den delen också — det noterar jag med stor tacksamhet — folkpartiet och centern agerat hårt i den här frågan? Framför allt tycker jag att man från folkpartiets sida har gjort mycket fina insatser som jag högeligen respekterar. Det är tack vare detta tryck som vi har fått till stånd den här utredningen. Men ni har ju inte gjort någonting från moderata samlingspartiets sida för att hjälpa till! Ni låtsas att vara den enskilda människans parti, ett parti för de människor som inte har starka organisationer bakom sig och som inte kan försvara sig. Men här har vi människor när de är som mest utsatta i vårt samhälle — och ni gör ingenting för att hjälpa dem, utan det är andra partier som får kämpa. Jag beklagar också att socialdemokraterna — för jag tycker verkligen inte att de skall fritas — inte tar mer allvarligt på den här frågan. Men jag är glad därför att Anna-Greta Leijon ändå har tillsatt den här utredningen. Som jag sade i mitt första anförande: Det är ytterst märkligt att det parti som i många år har drivit den här frågan och varit mest aktivt och mest konsekvent inte får någon representation i denna utredning. Det är tråkigt — inte för vpk men för utredningens trovärdighet.

Fru talman! Jag vet inte vad som pågår inom moderata samlingspartiets riksdagsgrupp, och jag är inte särskilt intresserad av det heller. Men nog tycker jag att det förhållandet att en ledamot i konstitutionsutskottet är sjuk inte skall förhindra att man kan driva en viktig principiell fråga. Det handlar inte om ett enstaka fall, utan det är ständigt på detta sätt. Ni är inte intresserade av de här frågorna. Ni bryr er inte om dem. När vi t.ex. hade en mycket intressant utfrågning med säkerhetspolisens chef där jag, Ingela Mårtensson, Birgit Friggebo och andra ställde många frågor, då satt ni tysta som möss. Sedan ryckte ni på axlarna och sade att frågan inte var intressant. Ni visste om allt redan, sade en av ledamöterna efteråt till mig. Det är också märkligt. Om ni visste om det hela tycker jag att ni borde ha reagerat ännu starkare på det system som vi har. Sedan förstår jag fuller väl att inte enskilda människor som drabbas av det här systemet kontaktar er. Om människor som inte har gjort någonting brottsligt utan skött sitt jobb men kanske har en viss åsikt och kanske sympatiserar med ett folks befrielsekamp får sparken från sitt jobb och kanske drabbas av en livslång tragedi, då förstår jag fuller väl att det inte är moderata samlingspartiet som de i första hand kontaktar i sådana tragiska situationer.

Fru talman! Efter det att de stora elefanterna har dansat hela dagen sedan kl. 9 i morse, är det nu dags för oss andra granskare i konstitutionsutskottet att förkorta våra taletider. Vi bör ju se till att vara klara på den tid som vi har fått oss tilldelad, för att inte störa kammarens arbetsrytm. Jag vill dock, fru talman, understryka att denna och efterföljande frågor inte är mindre viktiga än de frågor som vi har behandlat tidigare. Det handlar om rikets säkerhet och enskilda människors rättssäkerhet. Utskottet har även i år granskat regeringens befattning med vissa säkerhetsfrågor och då i första hand tillämpningen av den s.k. personalkontrollen. Ett inslag i skyddet för landets yttre och inre säkerhet är den polisiära säkerhetstjänstens förebyggande verksamhet. Den sker bl.a. i form av s.k. infiltrationsskydd, och ett viktigt led i den verksamheten är personalkontrollen. Utskottet är i år, i likhet med förra året, enigt om att vi måste ha en säkerhetskontroll och att det ligger i sakens natur att en sådan verksamhet måste omges med sekretess. Anställningar som är av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt placeras i särskild skyddsklass enligt personalkontrollkungörelsen. Det måste enligt denna kungörelse säkerställas att endast personer som är pålitliga ur säkerhetssynpunkt får sådan anställning. Den myndighet som företar personalkontroll skall självständigt pröva betydelsen av den uppgift man erhåller från rikspolisstyrelsen. Man skall också kunna besluta om kommunikation med den som uppgiften berör. Rör det sig om tjänst i skyddsklass 1 A eller 1 B får rikspolisstyrelsen lämna ut alla uppgifter som finns i rikspolisstyrelsens olika register för den person det gäller. Avser begäran tjänst i skyddsklass 2, som gäller mindre känsliga tjänster, får rikspolisstyrelsen endast lämna ut uppgifter ur det särskilda Prot. 1987/88:132 registret. 2 juni 1988 Utskottet har granskat denna fråga i år och föregående år på grund av att Granskni tatsdet finns risk att oskyldiga människor kan komma i kläm utan att veta vad de SES VE ä ä Ge SBR är rådens tjänsteutövning beskylls för och därför inte ha möjlighet att försvara sig. öm Hösten 1987 tillsatte justitieminister Anna-Greta Leijon en parlamentarisk utredning, som tidigare har sagts här, med Carl Lidbom som ordförande, med uppgift att bl.a. förutsättningslöst utvärdera den nuvarande ordningen = Vissasäkerhetsfrågor för personalkontroll. Utredningen skall lägga fram förslag om hur systemet för denna kontroll bör vara utformat i framtiden. Vid en utfrågning vi hade i konstitutionsutskottet med Anna-Greta Leijon framhöll hon att systemet i vissa enskilda fall inte har fungerat tillfredsställande och att det kan föreligga svårigheter för en myndighet att göra en självständig bedömning i förhållande till rikspolisstyrelsens uppgifter. Som tidigare har sagts finns det varken i regeringskansliet eller inom rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning uppgifter om det totala antalet tjänster i skyddsklass 2. Enligt Anna-Greta Leijon är en av utredningens viktigaste frågor just avvägningen mellan å ena sidan den kontrollerades intresse att få del av uppgifter om vad han beskylls för, å andra sidan kravet på sekretess beträffande dessa uppgifter. Nu säger Bo Hammar och även Ingela Mårtensson att socialdemokraterna och moderaterna gemensamt försvarar regeringen. Bo Hammar säger: Så I här kan det inte få vara, det system vi har. Vi har nu detta system, Bo Hammar. Jag vill erinra om att riksdagen avstyrkte motionsyrkanden om översyn och nyreglering av personalkontrollen. Det framgår av justitieutskottets betänkande 1987/88:23. Vi granskar om regeringen handlägger frågorna på det sätt som föreskrivs i de lagar vi har och enligt personalkontrollsystemet. Det har regeringen gjort. Däremot har Anna-Greta Leijon nu tillsatt en utredning i syfte att komma till rätta med detta mycket svåra problem. Vi i utskottsmajoriteten har i år en kritiserande skrivning om systemet som sådant. Det hade vi även förra året. Men vi kan inte kritisera regeringens handläggning av frågan. I reservation 20 av folkpartiet, centern och vpk läser jag att man anser det värdefullt att systemet ses över och att man i likhet med utskottsmajoriteten förutsätter att dessa frågor kommer att omfattas av förestående övervägandeni utredningen och i regeringskansliet. Vi är alltså i denna fråga i stort sett överens. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till vad utskottet ger riksdagen till känna under punkt 10 och avslag på reservation 20.

Fru talman! Jag tycker att det hade varit bra och klädsamt om socialdemokraterna i utskottet hade intresserat sig mer för dessa frågor, Wivi-Anne Cederqvist. Det gäller nämligen väldigt viktiga rättssäkerhetsfrågor. Wivi Anne Cederqvist säger att detta inte är regeringens ansvar, för riksdagen har beslutat si eller så. Faktum är, vilket också är ganska förvånande, att det inte finns någon 87 lagstiftning på detta område, utan personalkontrollen baseras på en kungörelse, personalkontrollkungörelsen, från regeringen, som riksdagen inte har tagit ställning till. Det är en anomali, som vi snarast måste ändra på. Vi måste ta upp frågan under nästa riksmöte så att vi kan få en lagstiftning om detta. Vi måste lagreglera. Vi kan inte ha detta system som faktiskt är ett rättslöst system, med ett lösligt spaningsregister där alla möjliga konstiga uppgifter kastas in och sedan skickas kors och tvärs över landet till olika myndigheter och företag och leder till att enskilda människor drabbas. Det är sorgligt. Det handlar inte om rikets säkerhet. Den måste vi skydda på ett annat sätt. Jag är den förste att vilja ha ett effektivt personalkontrollsystem när det gäller vilka chaufförer som skall köra vår statsminister och våra statsråd och vilka som skall sitta på höga poster inom militär och polis. Vi har, som jag sade tidigare, bittra erfarenheter av att vi har ett personalkontrollsystem som inte fungerar. Det fungerar tydligen på ett fullständigt perverst sätt när det gäller människor som arbetar som snickare, brevbärare eller dataoperatörer. Det är det jag inte kan acceptera. Det är det vi måste intressera oss för. Riksdagen måste intressera sig för detta. Nu finns alltså en kungörelse som regeringen har ansvar för. Vi har granskat regeringens befattning med dessa frågor, regeringens kontroll och kontakt med säkerhetspolisen. Därför har vi reserverat oss.
Fru talman! Wivi-Anne Cederqvist påstod att jag hade anklagat moderaterna och socialdemokraterna för att inte intressera sig för dessa frågor. Jag tror inte att jag uttryckte mig så i mitt anförande, men tolkningen var ändå riktig. Jag instämmer helt i Bo Hammars påstående om att moderaterna och socialdemokraterna inte alls har intresserat sig för denna fråga i utskottet. Förra året var det rent bedrövligt. Vi fick över huvud taget inte till stånd någon debatt. Nu välkomnar vi Elisabeth Fleetwood att delta i debatten. Men vi hade, efter hennes anmälan i förra dechargedebatten, hoppats på att moderaterna skulle ha deltagit aktivt i årets granskning. Det har de tyvärr inte gjort. Wivi-Anne Cederqvist försöker framhäva justitieministerns initiativ i denna fråga. Jag skulle snarare vilja påstå att det är folkpartiets motion och konstitutionsutskottets granskning förra året som har lett fram till att vi nu har en utredning om personalkontrollen. Vi väckte vår motion redan för ett och ett halvt år sedan. Den har behandlats nu i år. Jag skulle vilja fråga Wivi-Anne Cederqvist om hon delar justitieministerns uppfattning att det ligger i sakens natur att man inte kan kommunicera de uppgifter som finns i spaningsregistret och som ligger till grund för bedömningen av huruvida en person är en säkerhetsrisk eller ej.
Fru talman! Jag vill svara Ingela Mårtensson på en gång på den sista frågan. Det kommer att ingå i den utredning som Anna-Greta Leijon har tillsatt att man skall se över i vilken mån man kan kommunicera dessa sekretessbelagda uppgifter. Mitt minne säger mig att vi som deltar i debatten här också deltog i Prot. 1987/88:132 debatten om säkerhetskontrollen förra året, alltså även Elisabeth Fleet 2 juni 1988 wood. Vi har minst lika mycket som vpk och folkpartiet agerat och intresserat R ä S Granskning av statsoss för dessa frågor. Jag vill påstå att den här utredningen har tillsatts på rådens tjänsteutövning grund av vår debatt och på grund av konstitutionsutskottets granskning. HM Därmed har vi ju kommit ett steg på vägen. Sedan får vi se vad vi, när utredningen är klar med sitt arbete och betänkandet har remissbehandlats och behandlats av regeringen, kan få ut av det. Då har vi möjlighet att änen = Utlänningsärenden gång säga vad vi avser.
Fru talman! Det är knappast på grund av moderaternas eller socialdemokraternas insatser som personalkontrollen nu blir föremål för utredning. Vi är glada för att justitieministern har tagit intryck av folkpartiets motion och av vad vi som reserverade oss vid förra årets granskningsarbete då framförde och har framfört även i år, så att personalkontrollverksamheten kommer att ses över.

Fru talman! Enligt utlänningsförordningen är det i princip förbjudet att ta barn under 16 år i förvar. Vid utskottets granskning förra året framkom att relativt många barn trots detta tagits i förvar. Vid en utfrågning i mars 1987 anförde invandrarministern att man bör ”genom en ändring av förordningen kunna åstadkomma en skärpning för att tillgodose behovet av ökat skydd för barn”. Regeringen fattade en månad senare beslut om en ändring av förordningen, som trädde i kraft den 1 juni 1987 och innebar en skärpning. Folkpartiet kritiserade i en reservation till förra årets granskningsbetänkande regeringen för att inte ha följt riksdagens beslut 1984 om att man skulle följa upp och kontrollera besluten om tagande i förvar. Bl.a. skulle uppföljningen redovisas genom statistik. I år kan vi konstatera att förhållandena i stort sett är oförändrade. Det saknas kontinuerlig statistik över hur många barn som tas i förvar. Det är inte på det här området som statistiken har varit bristfällig när det gäller flyktingarna. Invandrarministerns skärpning av reglerna förra året innebar att barn inte fick lov att sättas i fängelse eller polisarrest. I stället placeras barnen på Vistagården eller Carlslund.

Den beskrivning som socialstyrelsen gör av de aktuella institutionerna måste enligt mitt sätt att se betyda att förvaring där är likvärdig med fängsligt förvar. 89 Socialstyrelsen har låtit göra en utredning av flyktingbarnens situation och framför allt belyst deras sociala och psykologiska situation i samband med det första mottagandet i Sverige. Enligt socialstyrelsens rapport kan tagandet i förvar få så allvarliga konsekvenser för barnen att det enligt socialstyrelsens uppfattning helt bör förbjudas. Denna synpunkt har framförts till regeringen. Socialstyrelsen har också framfört klagomål när det gäller statistiken över förvarstagandet. Det är mycket angeläget att förvarstagande av barn inte sker i större utsträckning än som förutses i utlänningslagen. Tyvärr fick vi inga svar på våra frågor i anmälan om hur många barn som togs i förvar 1987. Trots att regeringen redan 1984 lovade att återkomma med föreskrifter för uppföljning av förvarsinstitutets tillämpning har någon sådan uppföljning inte skett. Bl.a. justitiekanslern har konstaterat att någon rättvisande statistik med avseende på förvarstagande inte går att få fram. Den enda statistik som finns är en specialundersökning från tiden maj till september 1987, men vi har inga belägg för att den statistiken avspeglar de faktiska förhållandena och är representativ för hela året. Men om undersökningsresultaten är representativa innebär det att ett sjuttiotal barn tas i förvar varje månad. Justitiekanslern konstaterar att det för tillämpningen av reglerna om förvarstagande även kunde ha varit av intresse att med statistiskt material åskådliggöra den bedömning som slutligen görs av de asylsökandes framställningar. Inte heller sådana uppgifter går att få fram. Det finns således stora brister i redovisningen av förvarstagande, brister som inte har åtgärdats av regeringen sedan vi senast hade detta ärende uppe. Utöver detta finns också mycket att säga om de organisatoriska förhållandena vid Arlanda polisdistrikt och frånvaron av beslutsmotiveringar. Trots att det i enkäten förra året ingick att redovisa motiven för förvarstagande har sådana uppgifter inte lämnats av Arlandapolisen. Undersökningen ger vid handen att omfattningen av förvarstagande av barn knappast kan stå i överensstämmelse med riksdagens beslut, att barn under 16 år endast om synnerliga skäl föreligger skall kunna tas i förvar. Denna uppfattning styrks av uppgifterna att endast 30 90 av de förvarstagna barnen senare utvisats. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation i detta ärende som folkpartiet har ställt sig bakom.

Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i två reservationer, nr 22 och 23, vad gäller utlänningsärenden riktat allvarlig kritik på två områden. Vi anser att regeringen otillräckligt har tagit hänsyn till de förhållanden som de utlänningar ställs inför i det land till vilket de återvänder när de utvisas från Sverige. Självklart, fru talman, har vi förståelse för att regeringen ställs inför svåra överväganden vid bedömning av utlänningsärenden. Lika självklart har vi förståelse för att det inte säkert kan förutses, vilket konstitutionsutskottet har påpekat tidigare, vilken situation de utvisade personerna kommer att hamna i i det land till vilket de återvänder. Men just därför att osäkerhet föreligger om de utvisade personernas fortsatta öden, borde man tillämpa en generösare praxis. När man inte säkert vet hur de utvisade personernas situation kommer att gestalta sig, borde man, inte Prot. 1987/88:132 minst av just den anledningen, vara mer generös i sin praktiska tillämpning av 2 juni 1988 utlänningslagen.

Fru talman! Till punkten 11 — Utlänningsärenden — finns fogat fyra reservationer. De två första, nr 21 av folkpartiet och nr 22 av vpk, gäller båda praxis i utlänningsärenden. Reservation nr 21 tar upp dels den långa väntetiden för tre asylsökande från Bangladesh, dels förhållandet att en begäran om kompletterande utredning inte blivit tillgodosedd. Invandrarminister Georg Andersson sade vid utskottets utfrågning om utlänningsärenden: ”Här vill jag kort säga att grunden för de utvisningarna anser jag vara mycket väl dokumenterad. Invandrarverket gjorde ett stort antal efterforskningar med hjälp av ambassaden i Dhaka för att kontrollera ingivna handlingar. Man gick inte mindre än tre gånger till ambassaden för att få uppgifter om de handlingar som hade lämnats. Ambassaden i Dhaka svarade och lämnade rapporter inte mindre än sju gånger till invandrarverket. Det visade sig då att de handlingar som hade lämnats in var falska. När man gjorde anspråk på att ytterligare handlingar skulle granskas konstaterades att man någon gång måste sätta punkt. Eftersom de handlingar som tidigare hade redovisats inte var äkta, fanns det inte anledning att fortsätta och ytterligare granska de nya handlingarna. Regeringen avslog överklagandet i de här tre fallen, och utvisningarna verkställdes.” Detta står på s. 57 i konstitutionsutskottets betänkande 40 bilagedel B. Utskottsmajoriteten delar den bedömningen och har inte funnit anledning att rikta någon kritik mot regeringens handläggning av de granskade utvisningsärendena. Fru talman! Jag yrkar avslag på folkpartireservationen nr 21. I vpk-reservationen nr 22 hänvisas till utskottsmajoritetens skrivning att det inte säkert kan förutses vilka förhållanden som de utlänningar som inte får stanna här ställs inför i det land till vilket de återvänder. Det nämns att detta i särskilt hög grad gäller de palestinska flyktingarna — vilket också Alexander Chrisopoulos påpekade — och att en generösare praxis bör tillämpas gentemot de palestinier som söker tillstånd att stanna i Sverige. Utskottsmajoriteten vill inte peka ut en speciell grupp eller ett speciellt land. Alla flyktingärenden skall handlägga och grundas på en säker bedömning oavsett om flyktingarna är palestinier eller tillhör något annat folkslag. Det är självfallet av stor betydelse att regeringens bedömningar sker i generös anda. Jag yrkar avslag på reservation nr 22. inte är förenliga med rättssäkerheten och att det inte är tillfredsställande att Prot. 1987/88:132 de som ansetts som terrorister inte på ett godtagbart sätt har fått del av 2 juni 1988 motiven för besluten. 5 FA å 3 5 Granskning av stats Utskottet har vid några tillfällen vid granskningen uttalat att terroristbe » Mä 3 5 E V e rådens tjänsteutövning stämmelserna kan ge upphov till svåra intressekonflikter och att det är av öm största betydelse att rättssäkerhetsfrågorna bevakas kontinuerligt. Vid årets utfrågning av invandrarminister Georg Andersson sade han att en översyn av terroristbestämmelserna kan övervägas när den parlamentaris — Utlänningsärenden ka kommission som tillsattes med anledning av Palmemordet har lämnat sin rapport. Den bör alltså snart komma till stånd. Han framhöll också att den kommunarrest, som i vissa fall förekommer, fortlöpande omprövas och att vissa lättnader också har medgetts. Vi diskuterar ju i dag inte en ändring av terroristlagen, Alexander Chrisopoulos. Vi granskar regeringens handlande och tar ställning till om den har följt gällande lagar. Vi har emellertid fått Georg Anderssons ord på att en omprövning skall genomföras. Utskottet avser att även i fortsättningen följa den här frågan. Därmed yrkar jag avslag på reservation nr 23. Vid punkten 11 Utlänningsärenden såvitt avser förvar av barn föreligger en reservation av centern, folkpartiet och vpk som Ingela Mårtensson här har talat för. Man torde kunna säga att reservationen har en något starkare skrivning än den skrivning utskottsmajoriteten har. För övrigt skiljer inte mycket. Utskottsmajoriteten anser det mycket angeläget att förvarstagande av barn inte sker i större utsträckning än som förutsetts i utlänningslagen. Den tidigare nämnda utredningen av JK visar att så inte heller varit fallet. Däremot har JK påtalat vissa brister när det gäller lagstiftningen, de organisatoriska förhållandena vid Arlanda vaktdistrikt och frånvaron av beslutsmotiveringar när det gäller förvar av barn. Här delar utskottet JK:s synpunkter. Det är bra att dessa brister blir föremål för utredningar, och vi vet att det för närvarande inom regeringskansliet pågår förberedelser för lagrådsremiss i frågan. Något uttalande för övrigt gör inte utskottet, och jag vill därför yrka bifall till utskottets skrivning på samtliga avsnitt under punkten 11 och samtidigt yrka avslag på reservationerna 21-24.

Fru talman! Wivi-Anne Cederqvist yrkar avslag på reservation 22. Det ni från utskottets sida säger är att det inte går att med visshet fastställa de förhållanden som flyktingarna möter i det land de utvisas till. Men just därför är det ju angeläget att få en ännu generösare flyktingpolitik! Det är just för att man inte vet hur deras öden kommer att gestalta sig som det är nödvändigt med en generösare flyktingpolitik vad gäller palestinier, en politik som hellre garanterar att de inte utsätts för trakasserier, hamnar i fängelse eller dödas än att skicka dem tillbaka till deras hemland. Vi har inte föreslagit att riksdagen i dag skall ändra terroristlagstiftningen. Däremot har vi föreslagit i en reservation att den översyn av terroristlagstiftningen som tidigare aviserats skall påskyndas. Den reservationen avstyrks av utskottsmajoriteten. 93 Då vill jag fråga Wivi-Anne Cederqvist: Vad är det de personer som har kommunarrest personligen anklagas för? Vad är det de har gjort? Hur länge kommer kommunarresten eller det begränsade frihetsberövandet att pågå? Hur länge skall de här personerna alltså finna sig i en situation med inskränkta demokratiska frioch rättigheter, med begränsad rörelsefrihet, trakasserier och stämpel som terrorist? Vad finns det för tidsgräns för detta? Vad anser Wivi-Anne Cederqvist är lämpligt? Och vad anser regeringen? Och vad är det de anklagas för att ha gjort? En annan viktig fråga: Vad är det de bör göra för att rehabilitera sig? Finns det någonting som är möjligt för de här personerna att göra för att få bort den stämpel som säkerhetspolisen har satt på dem, på grund av samröre med en viss organisation? Att detta är möjligt i dag på grund av den terroristlagstiftning vi har är en skamfläck för det svenska rättsväsendet. På den punkten borde Wivi-Anne Cederqvist och hennes partikamrater skyndsamt få till stånd en översyn.

Fru talman! Jag vill helt kort till Alexander Chrisopoulos svara att här, i dag, i den konstitutionella granskningen, är det inte fråga om vad jag eller Alexander Chrisopoulos tycker är lämpligt, utan vi granskar om regeringen har följt lagstiftningen, och vi har funnit att så är fallet. Däremot har vi aviserat att det behövs en ändring av lagstiftningen.
Fru talman! Jag vet inte hur många gånger jag skall behöva säga det, men här i kammaren i dag behandlas en reservation från vänsterpartiet kommunisterna där vi kräver en skyndsam översyn av terroristlagstiftningen enligt den avisering som invandrarministern har gjort tidigare. Och den reservationen avstyrker ni i utskottsmajoriteten!
Fru talman! Då upprepar jag för Alexander Chrisopoulos vad jag tidigare sade här i dag och vad som även står i betänkandet, att Georg Andersson har aviserat en översyn av terroristbestämmelserna.

Fru talman! Folkpartiet vill slå fast att det är en mänsklig rättighet att fly, och en rättighet som inte upphör om man tvingas be om hjälp för att ta sig ur sitt hemland. Vi vill också slå fast att enligt Gen&vekonventionen ”välgrundad fruktan för förföljelse” skall tolkas så att tyngdpunkten ligger på den asylsökandes egen, subjektiva uppfattning. Vidare är det så att myndigheterna skall följa den s.k. officialprincipen, dvs. själva utreda alla omständigheter som behövs för att fatta ett väl grundat beslut. Myndigheterna skall också beakta principen om ”the benefit of the doubt”, dvs. hellre fria än fälla, vilket innebär att i brist på bevis skall den asylsökandes uppgifter godtas. Utlänningslagen är inte en avvisningslag utan en lag till skydd för människor som förföljs och som söker vårt stöd. Hela granskningen när det gäller fallet med pojkarna från Bangladesh står och faller med att ambassaden i Dacca har gjort bedömningen att pojkarnas handlingar är falska. Vore jag Wivi-Anne Cederqvist, skulle jag nog vara litet mer nyanserad i bedömningen av att ambassaden alltid har rätt. Den här ambassaden skrev nämligen — som ett exempel — i juni 1987 hem att de dåvarande utvecklingstendenserna beträffande iakttagandet av de mänskliga rättigheterna var positiva och att utvecklingen i Bangladesh gick mot demokrati. En månad senare lamslås landet av strejker och protester mot den sittande regimen. Folk river upp järnvägsspår, säkerhetspolisen företar massarresteringar, människor dör på gatorna i Bangladeshs städer. BBC rapporterar, The Observer och The Guardian rapporterar, och under november kunde vi också i svenska media i stort sett dagligen finna rapporter om oroligheter och arresteringar i Dacca. Det är helt på denna ambassads bedömningar som Georg Andersson baserar sitt beslut att pojkarnas handlingar är falska!

De här pojkarna kom till Sverige i september 1984. SIV fattade ett gruppbeslut i oktober 1986. Deras advokat överklagade och begärde en ny utredning på basis av nya uppgifter för att styrka deras trovärdighet. Sedan utvisar regeringen dem i augusti 1987 på samma uppgifter. Jag vill alltså mycket klart markera att detta är ett felaktigt handlande. Dessutom har man förlängt handläggningstiden och därmed utsatt pojkarna för ännu mer psykisk tortyr här i Sverige. Som avslutning vill jag säga att regeringen skapar sin egen flyktingpolitik, som på vissa punkter strider mot riksdagens intentioner. Jag menar att denna blir skönjbar i allt tydligare mönster av hårdnande praxis och nonchalans mot andan i vår lagstiftning — en praxis som vi fortfarande inte sett dokumenterad, trots att KU tidigare har beställt och begärt en sådan dokumentation. Jag vill ha ett bifall till reservationerna 21 och 24.

Fru talman! Den svenska utlänningslagen vilar ju på FN:s flyktingkonventionen av 1951. Det är en bra lag och en bra flyktingkonvention som på ett riktigt sätt tillvaratar flyktingarnas intressen. Problemet i Sverige, som jag uppfattar det, är att man inte lever upp till den egna lagstiftningen. Jag har av det skälet anmält sex ärenden till konstitutionsutskottet för granskning av regeringens handläggning. Konstitutionsutskottet har, precis som när det gällde en liknande anmälan 1983/84, kommit fram till att man bör noga följa upp utvisade flyktingars öde i hemländerna, om man får uppgift om att det inte har gått bra för dem. Om regeringen följt konstitutionsutskottets besked från 1983/84 så hade i de sex ärenden som jag har anmält, regeringen och kanske även vi här haft mycket större kännedom om vad som hände. Jag vill i korthet, fru talman, beskriva det här ärendet. Det första ärendet gäller en palestinier som utvisades den 17 maj 1985. Han utvisades till Libanon, där han var född och hade levat under sina första 19 år. Han flögs till Beirut och tog en taxi för att fara till sitt föräldrahem i flyktinglägret Shatila. På vägen till flyktinglägret stoppades bilen, och han dödades direkt på platsen. Jag har vid flera tillfällen talat om för Georg Andersson hur han kan få viktig information om detta. Det händer ibland att de här flyktingarna har släktingar i Sverige som också kan skaffa fram en bra dokumentation från hemländerna. Jag har uppgivit en person i Västra Frölunda som kan vidimera saken och kan ge adress och telefonnummer till den här utvisade palestinierns föräldrahem i det nämnda flyktinglägret. Det andra fallet gäller en annan palestinier som utvisades vid samma tidpunkt, också till Beirut. Hans föräldrar bor på en gata som heter Mishat Bacab i Beirut. Han har släktingar som bor i Uddevalla, vilka mycket väl kan vidimera vad som hände honom vid utvisningen. Han lyckades ta sig från flygplatsen till sina föräldrar på den adress som jag uppgav. Han tvingades precis som andra palestinier att delta i PLO:s kamp nere i Libanon. Efter någon vecka avrättades han på en plats som heter Hamra och ligger i västra Beirut, tillsammans med en kamrat. Hans släktingar i Uddevalla kan också förmedla kontakt med hans föräldrar på den adress som jag uppgivit, och man kan få en exakt beskrivning av vad som hände honom. En tredje utvisad som också avrättades strax efter ankomsten till Libanon var i och för sig inte palestinier — han var född syrier. Han tjänstgjorde åt den mördade presidenten Gemayel och utvisades från Sverige i maj 1986. Han har väldigt många släktingar som bor inte långt härifrån, i Upplands Väsby. De kan mycket väl redogöra för vad som hände honom efter utvisningen, när han kom till Libanon. Han har en änka och en dotter som bor i Damaskus, vilka man kan nå genom släktingarna i Upplands Väsby. De kan också i detalj redovisa vad som hände. Han sköts och kastades i havet, och man hittade hans lik på stranden utanför Beirut. Det fjärde fallet gäller en person som tillhör de statslösa syrianerna. Han utvisades 1986 efter att ha hållit sig gömd i ungefär ett år. Han fängslades direkt när han kom tillbaka till Beirut, och han torterades mycket svårt. Bl. a. hängdes han upp i fötterna, och man slog honom över halsen. Han har i dag mycket stora problem att tala. Nu lever han i Borås, så om man är intresserad av vad som hänt honom kan man åka dit och tala med honom och se de fysiska skadorna. Man kommer även att märka de själsliga skador han åsamkats genom en fullständigt onödig fängelsevistelse i Libanon. Det femte fallet gäller en bengal från Bangladesh som utvisades 1986 och som fängslades direkt efter återkomsten till Bangladesh. Han torterades svårt, bl.a. genom att man fyllde flaskor med varm sand och slog överallt på kroppen, framför allt under fotsulorna. Han lyckades ta sig till Singapore, och där togs han om hand på FN:s flyktingförläggning. Han blev s.k. konventionsflykting i Norge och lever i Oslo i dag. Man kan besöka honom i Oslo och få en exakt beskrivning av vad som hände honom. Det sjätte fallet har jag tagit med därför att jag tycker att det så väl beskriver den undersökning som Georg Andersson hävdar att han har gjort när det gäller de fall där jag framhåller att det har gått illa för utvisade personer. Jag uppgav i det första materialet till Georg Andersson exakt Prot. 1987/88:132 datum för utvisningen och angav varifrån vederbörande utvisats. Jag 2 juni 1988 redovisade exakt vad som hände denna person när han kom till Turkiet och 3 S [ : Granskning av statsmeddelade att han efter 33 dagar i fängelse skrev ett brev till polisen i Ystad. 2 Sa de 5 rådens tjänsteutövning Vidare meddelade jag vilken dag detta brev kom till Ystad samt att det var LR När Georg Andersson och hans medarbetare översände svaret angående den här listan till mig stod det att denna person inte kunde identifieras. Men Regeringens beredning det var inte speciellt svårt att identifiera honom, för man kunde ha ringt ner — av frågan om lokalisetill polismästare Kaj Hansson i Ystad och utifrån de uppgifter jag hade ringenav det nya planlämnat få en kopia på det brev som skrivits från Turkiet. Personen i fråga och bostadsverket skrev bl.a. att han skulle ha utvisats, naturligtvis tillbaka till Iran. Vad som har hänt honom senare är det ingen som vet. Jag tycker att detta visar något av ointresset för de anklagelser som jag framfört mot regeringen när det gäller utredningen av vad som hänt utvisade flyktingar. Med tanke på framför allt det besked som konstitutionsutskottet gav regeringen 1983/84 att man skulle följa upp utvisade fall borde regeringen mycket väl ha känt till detta. Thord Palmlund, den tidigare chefen för statens invandrarverk, har också i brev till mig och i massmedia sagt att väldigt mycket av det material som jag lämnat är viktigt. Bl.a. framgår att människor som blivit utvisade från Sverige har dödats. Jag anser att svensk utlänningslag inte ger utrymme för att utvisa flyktingar från det här landet som fängslas, som dödas och som torteras efter återsändande. Men det är vad vi gör, och jag tycker att regeringen har ett utomordentligt stort ansvar för detta.

Fru talman! Regeringens handläggning av frågan om lokaliseringsort för det nya planoch bostadsverket vittnar om att regeringen i denna som i så många andra frågor har varit djupt splittrad. Den i ärendet ansvarige fackministern, bostadsminister Hans Gustafsson, blev alldeles uppenbart överkörd av en majoritet av sina regeringskolleger med statsministern i spetsen. Av utfrågningen med bostadsministern i KU framgår med all tydlighet att han ansåg att Stockholm skulle vara lokaliseringsort, dvs. någon utlokalisering borde ej komma i fråga. Vid propositionsavlämnandet var detta också hela regeringens officiella ståndpunkt. Att det i verkligheten förhöll sig på ett något annorlunda sätt ger emellertid handlingarna i ärendet klart belägg för. Statsministern åter har spelat en föga heroisk roll i sammanhanget. Trots att han på ett tidigt stadium låtit förstå att en utlokalisering skulle komma till stånd, valde han att gömma sig bakom sin riksdagsgrupp vad gäller själva beslutsfattandet. Inför KU förkunnade han högtidligt att det minsann inte ” var statsminister Ingvar Carlsson som var ansvarig för beslutet, det var partiordföranden Ingvar Carlsson som var det, och den socialdemokratiska riksdagsgruppen får inte granskas av KU — i sanning en präktig socialistisk kluvenhet, som gör att den omtalade liberala motsvarigheten kraftigt förbleknar. Trots att det sedan länge pågått diskussioner inom regeringen om Karlskrona som lokaliseringsort, behandlades lokaliseringsfrågan över huvud taget inte i propositionen, vilket vittnar om det dilemma som regeringen befann sig i. Detta medförde mycket allvarliga brister i beredningen av ärendet. I sammanhanget nödvändiga upplysningar och yttranden från bostadsstyrelsen och planverket inhämtades inte. Några reella möjligheter för dessa att ge synpunkter till känna före beslutet om utlokaliseringen gavs inte. Ej heller de fackliga organisationerna blev erforderligt informerade eller gavs några möjligheter att lämna synpunkter. Regeringen har således allvarligt brustit i sina grundlagsreglerade skyldigheter. Bilden av en regering utan vare sig plan eller hushållning förstärks ytterligare av att lokaliseringsfrågan inte ingick i uppdraget för den organisationskommitté som tillsattes för att utforma det nya planoch bostadsverkets organisation. Detta innebar givetvis att kommittén förutsatte att någon utlokalisering ej skulle komma i fråga och beredde ärendet i enlighet härmed. För att ytterligare understryka detta uttalade kommittén att den bedömde det som helt nödvändigt att det nya verket skulle vara lokaliserat till Stockholm. Reaktionerna från de direkt berörda människornas sida över regeringens handläggning av detta ärende har sannerligen inte uteblivit. Kritiken över den ansvarslösa och nonchalanta behandling de utsatts för av regeringen är massiv. De anställda accepterar inte att vara brickor i ett planlöst regionalpolitiskt spel. En överväldigande majoritet vägrar att bli utflyttad och säger därför upp sina tjänster. Mot den bakgrunden — att huvuddelen av de anställda alltså inte tänker flytta till Karlskrona — finns det anledning att begrunda statsministerns uttalande att han inte i första hand kan tänka sig att beslutet har drivits fram av bostadspolitiska motiv, utan ”frågan har gällt om det är möjligt att utan men för detta verk låta det lokaliseras till Karlskrona”. ”Utan men” säger statsministern i full vetskap om att det är endast ett litet fåtal som följer med till Karlskrona av de anställda som har kunnighet och erfarenhet inom området. Statsministerns värdering och betygsättning av de anställda är talande nog och typisk för alla klantigheter från regeringens sida i detta ärende. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 25.

Fru talman! Det finns anledning att rikta en mycket kraftig kritik mot både statsministern och bostadsministern för deras hantering av frågan om flyttning till Karlskrona. Det har tydligt framgått av vårt beredningsarbete och vid utskottsförhören att regeringen inte har vetat vad den vill göra, vilket har drabbat personalen och verksamheten hårt. Men det är inte bara från oss reservanter som kritik kommer att anföras. Jag är alldeles övertygad om att många statstjänstemän i Stockholm har noterat vad som nu är i gång, och det blir också ett utslag i form av väljarnas dom i valrörelsen här i Stockholm i höst. Det här tycks inte heller vara någon engångsföreteelse. Med tanke på hur man har skött förberedelsen för utflyttning av delar av SJ till Borlänge verkar det vara fråga om en helt ny princip. Man skall över huvud taget inte förbereda sådana här viktiga beslut. Nu är ju också utskottets majoritet mycket kritisk. Majoriteten säger att den beslutsprocess som regeringen valde fick en negativ följd och att verk och anställda därmed inte fick anlägga synpunkter på hur det skulle gå till. Detta innebär i klartext att regeringen har hanterat frågan så, att det står i strid mot grundlagens regler om beredningstvång. Därför är det i dag en samlad riksdag som sätter sig till doms över regeringen, särskilt över statsministern och bostadsministern. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 25 och också till reservation 18 om Bergling, vilket jag glömde förra gången.

Fru talman! Jag vill inleda med att säga att centern inte har någonting emot lokaliseringsbeslutet som sådant, dvs. valet av plats och sammanslagningen av de två verken. Detta framgår också av att centern genom sin representant i organisationskommittén yrkade på en utlokalisering från Stockholmsområdet. Hans Gustafsson uttalade vid utfrågningen i konstitutionsutskottet den 22 mars att han mot bakgrund av vad han då visste fann det självklart att organisationskommittén borde ha haft uppdraget att ta ställning i lokaliseringsfrågan. Han medgav alltså att det var brister i beredningen. Nu blev det inte så. Det var formellt riksdagen som diskuterade en annan lokalisering på grundval av bl.a. motioner. Det hade också varit i sin ordning, om Hans Gustafssons version hade gällt. Då hade centern kanske kunnat nöja sig med den kritik som majoriteten nu framfört. Sedan kom statsminister Ingvar Carlsson till utskottet den 5 april och lämnade en annan beskrivning. Han sade att regeringen hade behandlat frågan. Det var inte klart när propositionen lades fram, men vid regeringens lunchberedning någon vecka senare kom man fram till att en utlokalisering till Karlskrona var att föredra, och därmed var det hela ett regeringsärende. Vi har därför i vår reservation framhållit att regeringen har lagt fram ett förslag som inte fick den sedvanliga beredningen, innan man vidtog åtgärder. Det som statsministern sade vid utfrågningen i konstitutionsutskottet, att han agerat i egenskap av partiordförande i det socialdemokratiska partiet, är inget försvar. Jag hoppas att Ulla Pettersson nu inte upprepar detta och försöker göra en sådan gränsdragning. Det finns inte någon konstitutionell grund härför, utan regeringen har i detta fall det hela och fulla ansvaret. Regeringen har alltså brustit när det gäller beredningen. Därför yrkar jag, fru talman, bifall till centerns reservation i fråga om lokalisering av det nya planoch bostadsverket.

Fru talman! Lokaliseringen av planoch bostadsverket har tidigare förorsakat en livlig debatt här i kammaren. Det är naturligt, det gör alla utlokaliseringsfrågor. Det handlar om svåra avvägningar. Det skulle förmodligen finnas bränsle för en ny debatt i den frågan, men den skall vi inte ha här i dag. Jag skall mycket kort redogöra för vad som har hänt i ärendet. Redan under riksmötet 1986/87 när riksdagen beslutade om en sammanslagning av dåvarande bostadstyrelsen och planverket, uppmanade man regeringen att komma tillbaka till riksdagen och redogöra för resultatet av den tillsatta organisationskommitténs arbete och de slutsatser man därav kunde dra. Riksdagen ville således påpeka att den ville vara med och bestämma om detta. Kommittén ansåg att det nya verket borde ligga kvar i Stockholm. När regeringen lade fram sin proposition den 4 november 1987 föreslogs ingen utlokalisering. Det hade naturligtvis delvis sin bakgrund i organisationskommitténs arbete. Riksdagens ledamöter visade däremot ett avsevärt intresse för att framställa ett flertal orter som förträffliga lokaliseringsplatser för det nya verket. Det togs också initiativ utanför riksdagen i det avseendet. Den parlamentariska situationen här i kammaren känner vi alla väl till. Det stod alltså klart för regeringen och alla andra att starka krafter ville verka för en utlokalisering. Det är väl helt naturligt att riksdagen diskuterar frågan på nytt i det läget. Det skulle vara märkligt annars. Statsministern har vid utfrågningen i utskottet deklarerat att han personligen beslutade sig i denna fråga ungefär tre veckor efter det att propositionen hade framlagts och efter det att han hade fått kännedom om hur det såg ut på motionssidan, nämligen den 26 november. Mot bakgrund av vad han visste om hur majoriteten såg ut, förordade han en utlokalisering till Karlskrona. Detta framfördes för den socialdemokratiska riksdagsgruppen den 2 december. Det blev också gruppens beslut. Eftersom centerns riksdagsgrupp hade fattat ett likartat beslut blev det därmed majoritet i kammaren för en utlokalisering till Karlskrona. Det blev även riksdagens beslut. Birgit Friggebo har här tidigare redogjort för den kritik som framförts av utskottets majoritet. Jag skall således inte upprepa den. Birgit Friggebo glömde emellertid att säga att det inte står i majoritetsskrivningen att det är beslutsprocessen i regeringen man kritiserar, utan det handlar om riksdag och regering. Utlokaliseringsbeslutet har fattats av riksdagen. Fru talman! Jag vill gärna upprepa de formella beslut som har fattats i detta ärende, förutom beslutet om sammanslagning. Det finns ett regeringsbeslut av den 22 oktober om att man skall framlägga en proposition utan något förslag om utlokalisering. Den 16 december fattade riksdagen ett beslut om att återremittera ärendet till bostadsutskottet. Det finns ett riksdagsbeslut av den 17 december om att man skulle sammanlägga bostadsstyrelsen och planverket till det nya planoch bostadsverket samt att det nya verket skall förläggas till Karlskrona. Jag vill därmed, fru talman, yrka bifall till utskottets skrivning i detta avseende.
Fru talman! Jag vill bara bekräfta att det står att det handlar om 2 juni 1988 regeringens och riksdagens beslutsformer. I detta avseende är det emellertid ingen större skillnad, eftersom regeringen leds av statsministern och eftersom beslutet i riksdagen kom att bli sådant på grund av att statsministern fick sin hird att ändra ståndpunkt i förhållande till propositionen. Den kritik jag framförde och tolkade från majoritetens sida står sig.
ningspolitik Fru talman! Jag hör med stor förvåning att en medlem av konstitutionsutskottet säger att det inte är någon större skillnad mellan riksdag och regering. Det var ju regeringen som fattade beslutet om att lägga fram propositionen utan förslag om utlokalisering och riksdagen som fattade beslutet om utlokaliseringen.
Fru talman! Det finns olika typer av korruption. Vänskapskorruption är en typ. Det är en företeelse som för tankarna till den socialdemokratiska utnämningspolitiken. Enligt grundlagens 11 kap. 9 § skall avseende fästas endast vid förtjänst och skicklighet vid statliga utnämningar. Så är det inte i dag. Det brukar visserligen hävdas att grundlagen är lättast att bryta mot av alla svenska lagar, men det får finnas måtta. Socialdemokraterna har sedan återkomsten till regeringsmakten 1982 systematiskt gynnat de sina, gjort partiboken till den tyngst vägande meriten och försett partietablissemanget med gyllene fallskärmsavtal. Förra året tog jag upp utnämningspolitiken i KU. När statsministern då utfrågades var jag ensam om att ställa frågor i ämnet. Jag och mina partikamrater var ensamma om att reservera Oss. Nu är det annorlunda. Det finns ett särskilt yttrande från folkpartiet. När statsministern var hos KU i år ställde inte mindre än sex utskottsledamöter frågor i ämnet. Jag kunde förra året räkna upp ett tjugotal socialdemokrater som fått verkschefsposter sedan 1982 då regeringen Palme tillträdde. Ambassadörer och landshövdingar är då inte inräknade. Några borgerliga utnämningar har skett på sistone. Det innebär emellertid ingen omvändelse från socialdemokratiskt håll till att följa grundlagen. När man väl försökt avleda allmänhetens och massmedias uppmärksamhet, genomförs nya partiboksutnämningar. Statssekreteraren i kommunikationsdepartementet blev chef för ett av våra största statliga affärsverk. Hans företrädare, före detta socialdemokratisk riksdagsman och statsråd, utsågs till arbetande styrelseordförande. När spionen Bergling promenerade i väg blev proteststormen så stark att 101 justitiedepartementets ledning fick gå. Det var en allmänt omvittnad svag departementsledning som fick tåga i väg med statsministerns goda minne. Men tåga i väg till vad? Departementschefen blev landshövding, och hans närmaste man blev ambassadör. Rörelsen ger till de sina i bästa bananrepublikstil. Samma dag, i torsdags i förra veckan, som KU presenterade det betänkande som vi diskuterar i dag utnämndes en annan socialdemokratisk statssekreterare till att bli generaldirektör och chef för försvarets materielverk. För några dagar sedan utnämnde regeringen en före detta socialdemokratisk statssekreterare till ordförande i en av våra hypoteksbanker, trots protester från banken i fråga. Fru talman! Det finns en mångfald exempel. Exemplen gäller inte bara hur statliga verk, landshövdingeposter och ambassader utnyttjas som politiska belöningar för lojala partiboksinnehavare och som avstjälpningsplats för förbrukade socialdemokratiska politiker. Statliga företag används också i samma syfte. Om inte tiden vore så knapp skulle jag, fru talman, kunna rabbla upp långa listor som visar missbruket i hela dess omfattning. Jag skall avstå från det, bara på grund av tidsskäl. Vilka slutsatser skall då dras av det socialdemokratiska missbruket av utnämningspolitiken? Jag tror att det är för sent att återgå till en balanserad utnämningspolitik, där förtjänst och skicklighet är utgångspunkten och där, i den mån det sker, politikerrekryteringar sker från båda de politiska blocken i samma utsträckning. Det är faktiskt bättre att konstatera att den socialdemokratiska utnämningspolitiken inneburit att vi fått en politiserad ledning av den svenska förvaltningen och dra slutsatserna därav. Det innebär att en kommande borgerlig regering bör göra sig av med många socialdemokrater, som annars skulle kunna sabotera en sådan regerings självklara ambitioner att snabbt och effektivt genomföra förändringar. Vi får, fru talman, motvilligt och med beklagande konstatera att detta är ofrånkomligt efter vad som har skett. Det är ingen önskvärd utveckling, men den är nödvändig. Den kommer att innebära förändringar i vår traditionella syn på hur förvaltningen skall ledas. Skulden till de förändringar som kommer att bli nödvändiga ligger emellertid helt på socialdemokraterna. Att en borgerlig regering skulle behålla merparten av de socialdemokratiska utnämningarna och dessutom inleda sin mandatperiod med att ta hand om ett stort antal socialdemokratiska statsråd, statssekreterare och andra partiboksinnehavare vore djupt olyckligt. Fru talman! Låt oss tänka oss vad som kommer att hända om socialdemokraterna vinner höstens val. Är det någon som tror att de då inte skulle fortsätta, ja intensifiera partiboksutnämnandet. Självfallet kommer de att göra det. Hur många löften, fru talman, har inte i smyg utfärdats, hur många planer finns det inte i Ingvar Carlssons huvud, hur många propåer kommer inte att komma från dem som känner sig berättigade att dela bytet! Sverige får aldrig av en regering, av en politisk majoritet, betraktas som ett erövrat land som kan behandlas hur som helst. Sedan 1982 har socialdemokraterna vad gäller utnämningar ansett sig ha fullmakt att låta partinyttan gå före statsnyttan. Man har satt vänskapskorruptionen i system. Av dagens alla granskningsärenden är detta det som gör mig mest upprörd. Det är svenska Prot. 1987 å å Granskning av statsborgerlig regering får inte tveka att ta i med hårdhandskarna på detta rådens tjänsteutövning område.

Fru talman! Konstitutionsutskottet har under de senaste två åren ägnat sig — ningspolitik åt att studera regeringens utnämningspolitik vad gäller verkschefer och andra högre befattningshavare på det statliga området. Utskottet har därvidlag samlat in ett omfattande material i form av listor på utnämningar av verkschefer, externa ambassadörer etc. Ett omfattande bilagematerial är fogat till utskottets betänkande. Utskottet har också hållit utfrågningar med statsminister Ingvar Carlsson. Det har gällt utnämningspolitiken i allmänhet. Vi har också haft en utfrågning med justitieminister Anna-Greta Leijon då det gäller utnämnandet av ledamöter i högsta domstolen och regeringsrätten. Vi har med andra ord fått frågan väl belyst, vilket också vidimerades i Anders Björcks inledningsanförande, där han talade om att många frågor hade ställts under dessa utfrågningar. Utskottet har alltså ett mycket grundligt material till sitt förfogande som det har haft att utgå ifrån vid sin bedömning i denna fråga. Enligt regeringsformen skall regeringen; när den utnämner chefer i den statliga förvaltningen, fästa avseende endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Statsministern har också vid utfrågningen betonat att regeringen har fäst vikt endast vid kompetensen hos de personer man har utnämnt. Vid utfrågningen förde statsministern fram att det ligger i regeringens eget intresse att få kompetenta chefer inom statsförvaltningen. Det är ändå regeringen som har det politiska ansvaret för hur välskött och framgångsrik en statlig förvaltning är, och skulle den ledas av en dålig chef slår det tillbaka på regeringen. Därför ligger det i regeringens intresse att se till att hela tiden ha kompetenta och dugliga chefer inom statsförvaltningen. Utskottsmajoriteten, dvs. alla partier utom moderaterna, konstaterar också att regeringen har följt bestämmelserna i regeringsformen. Ordagrant säger utskottet i sina avslutande slutsatser följande: ”Utskottet hänvisar i sammanhanget till den av riksdagen godtagna propositionen om ledningen av den statliga förvaltningen. I denna framhålles betydelsen av att regeringen vid tillsättningar av t.ex. verkschefer fäster särskild vikt vid vederbörandes kompetens för uppgiften. Någon bedömning utifrån partipolitiska utgångspunkter är inte förutsatt och inget talar heller för att regeringen vid aktuella utnämningar beaktat annat än lämplighet och kompetens.” Det säger utskottsmajoriteten, som alltså består av samtliga partier utom moderaterna. Vi kan alltså konstatera att moderaterna har valt att ställa sig vid sidan. Vad jag kan förstå betyder det att moderaterna har velat aktualisera en klassisk högerfråga. Man vill odla myten om att socialdemokratin politiserar 103 statsförvaltningen. Det har också framgått, inte bara av reservationen utan också av Anders Björcks inlägg här, att man vill odla myten att det fordras partibok för att få anställning och befordran. Man kan bara beklaga att Anders Björck och moderaterna har valt att isolera sig och i stället för en alternativ utskottsskrivning har författat en politisk pamflett. Jag beklagar också att moderaterna inte har utnyttjat möjligheterna att diskutera utnämningspolitiken t.ex. mot bakgrund av hur väljaren kommer in i sammanhanget, hur väljaren har möjlighet att påverka statsförvaltningens verksamhet. Jag tänker närmast på ansvarskedjan med väljare som röstar och utser riksdag, och riksdag som sedan utser statsminister. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan i detta avseende.

Fru talman! Vi har i betänkandet en omfattande förteckning över utnämningar som har ägt rum under de senaste 12-15 åren. Går man igenom denna förteckning kan man konstatera att där finns personer som man kan säga har anknytning till vissa politiska partier, men det finns också oerhört många som inte går att knyta till något politiskt parti. Den utfrågning vi har haft av exempelvis statsministern och justitieministern har klart och tydligt visat på att det är kompetensen man utgår från och att det är det enda vägledande.